Fru talman! Mikael Damberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att se till att kommunala och fristående skolor behandlas ekonomiskt lika när kommuner genomför besparingar inom skolbudgeten. Enligt dagens regler ska kommunernas bidrag till fristående skolor bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de egna skolorna av motsvarande slag. Skollagen saknar dock en närmare reglering av hur bidragen ska beräknas eller vilka kostnader bidragen ska täcka, vilket gett upphov till motsättningar och konflikter mellan kommuner och fristående skolor. Regeringen har därför i propositionen Offentliga bidrag på lika villkor, prop. 2008/09:171, lämnat förslag till förtydliganden av skollagens bestämmelser om bidrag till fristående skolor. För att säkerställa att fristående skolor får ersättning efter samma grunder som de kommunala skolorna anförs i propositionen att kommunens budget för verksamheten det kommande året bör ligga till grund för bestämningen av bidragen. Det innebär att om en kommun väljer att göra besparingar i sin skolverksamhet inför ett kommande år kommer bidragen till de fristående skolorna att minskas i samma mån. På detta sätt behandlas kommunala skolor och fristående skolor lika. Denna likabehandlingsprincip bör också gälla när kommunen under löpande budgetår skjuter till ytterligare medel till den egna verksamheten, så att även fristående skolor får ett motsvarande tillskott. När det gäller eventuella nedskärningar i den kommunala verksamheten under löpande budgetår är situationen emellertid en annan. Det skulle i sådana fall stå i strid med den grundläggande förvaltningsrättsliga principen att utan lagstöd i efterhand ändra ett gynnande förvaltningsbeslut av den typ som bidrag till fristående skolor är. Regeringen kan inte ha en annan uppfattning än att denna rättssäkerhet även måste gälla fristående skolor. Tredje vice talmannen konstaterade att interpellanten inte var närvarande i kammaren och förklarade överläggningen avslutad.